Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar är ett motionsbetänkande som har fler motioner än de flesta som brukar debatteras i den här kammaren. Jag tror att vi räknade ihop det till 220 stycken. Det kan inte uppfattas som något annat än en signal om att hälso och sjukvården ligger väldigt många människor och många riksdagsledamöter varmt om hjärtat.

Det är utgångspunkten för oss i vårt politiska arbete, och det är vad vi hade för ögonen när vi hade ansvaret för detta område i regeringsställning under de senaste åtta åren.Nu är det en annan tid och en annan regering - en regering som kom oförberedd.

Vänstern styrs av en manisk vilja att styra och ställa och begränsa utvecklingen.

För oss är inte vårdens ägarformer något annat än ett medel för att uppnå en god vård - en vård som finns tillgänglig och håller hög kvalitet, som är likvärdig och jämställd i hela landet och som ges de bästa förutsättningarna att utvecklas på ett sätt som kommer alla patienter till del. Hälso och sjukvården ska styras av patientens behov. Då är en solidarisk finansiering lika självklar som att vården ska ges efter behov.Under de två senaste mandatperioderna har vi sett klara förbättringar. Vi har gått från dålig tillgänglighet i sjukvården till bra tillgänglighet. Vi har gått från långa vårdköer till korta vårdköer. Vi har gått från stora kunskapsluckor när det gäller vårdens resultat till att vi nu mäter och kan redovisa både framsteg och de områden som är särskilt bekymmersamma. Vi har gått från nästan obefintlig valfrihet för patienterna till en värld där patienten verkligen står i centrum och där vi nu till och med har en ny patientlag för att säkerställa det.Det är lätt att glömma hur det var när Socialdemokraterna senast satt vid makten. Då var köerna långa. Men ingen visste hur långa, för det mättes inte ens. Det var före den lagstadgade vårdgarantin. Frågan är om någon vågar ifrågasätta vårdgarantin i dag, men den var ifrågasatt när den kom. Nu är det självklart att det är patientens rätt.Det var före kömiljarden, som har varit nödvändig för att minska vårdköerna och för att patienter ska få vård i tid. När det gäller valfriheten i primärvården är patientens inflytande något som, åtminstone hittills, har blivit en naturlig utveckling.Det var före satsningen på de mest sjuka äldre. Vi satsade över 4 miljarder på detta område, som hade varit väldigt eftersatt. Det var innan patientsäkerhetsarbetet prioriterades på ett strukturerat sätt. Det var före strategin för jämlik vård, som den förra regeringen - vår regering - tillsatte 2012.Det var innan apoteksomregleringen, innan vi ökade utbildningsvolymerna när det gäller sjuksköterskor och läkare och före den nationella strategin för cancersjukvården. Också den var ifrågasatt, men nu är den en självklarhet. Jag erkänner gärna att vänsterregeringen gör klokt i att låta cancerstrategin fortsätta.Fru talman! Jag kan fortsätta. För det var också före den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Reumatiker, astmatiker och andra med kroniska sjukdomsbesvär hade alldeles för länge fått en placering i sjukvården som inte var prioriterad, trots de omfattande behov och besvär som en kronisk sjukdom innebär. Vi har också fortsatt satsningarna på öppna jämförelser och kvalitetsregister.Fru talman! Resurserna till hälso och sjukvårdsområdet var ett prioriterat område för oss när vi var i regeringsställning, trots att vi under våra åtta år hade en finanskris. Ni minns hur det var 2008. Trots det har de samlade utgifterna på välfärdsområdet ökat med 45 miljarder. För enbart hälso och sjukvårdsområdet handlar det om 22 miljarder, räknat i fasta priser.Fru talman! Vi gjorde mycket för att komma till rätta med vårdens utmaningar. Även om jag som kristdemokrat är glad över det utvecklingsarbetet och att det är tydligt att fokus var viktigt finns det fortfarande mer att göra.Framtiden ställer dessutom sjukvården inför ytterligare utmaningar. Den blir alltmer högspecialiserad och högteknologisk, mer beroende av avancerad utrustning och specialistutbildad personal. 21 olika landsting med olika ekonomiska och demografiska förutsättningar har det redan svårt, och de kommer att få det ännu svårare framöver att leverera jämlik vård till hela befolkningen.Staten bör ges ett ökat ansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik vård i hela landet. Vi värnar patientens rätt till en bra och jämlik vård, inte dagens sätt att organisera vården. Staten bör ta ansvar för sjukhusvården.Den nationella vårdgarantin har varit starkt bidragande till att korta väntetiderna i vården. Den bör fortsätta att utvecklas.

Mot bakgrund av de stora utmaningar som fortfarande finns inom hälso och sjukvården är det djupt bekymmersamt att det vänsterregeringen nu gör - utöver att fullfölja några av de processer som alliansregeringen påbörjade - innebär att det har lagts en våt filt över utvecklingen på vårdområdet. De som redan nu driver viktiga vårdverksamheter, har nöjda patienter och nöjd personal och många gånger använder skattebetalarnas pengar till större nytta än offentligt driven verksamhet - och dessutom vågar skjuta till eget kapital - har hamnat i limbo. Det är inte för att sjukvårdsministern, statsministern eller ens någon landstingsdirektör har några synpunkter på den vård som de levererar, utan därför att man har fokuserat på form, inte på kvalitet och utveckling.

Fru talman!

Därmed måste också vi vara villiga att ompröva de gamla medicinerna och de gamla lösningarna för att lösa morgondagens utmaningar.Tyvärr upplever vi nu en ganska fragmenterad diskussion, en tröghet. Hit till riksdagen kommer det inga förslag. Det är tappade sugar och uppgivna entreprenörer. Vi har en svag vänsterregering som går vänsterut, från mångfald, från valfrihet och från patienternas rätt att bestämma mer och medarbetarnas möjligheter att förverkliga sina utmaningar på golvet i vårdens Sverige.Fru talman! Utmaningarna väntar, och de är stora. Då måste man komma med nya, fräscha, bra förslag som växer fram underifrån, drivna av en idé om att förbättra morgondagens hälso och sjukvård.Vi har en ökande och åldrande befolkning. Patienter blir alltmer kunniga, alltmer uppkopplade själva in i den egna vården. Det är nya arbetssätt, utmaningar, urbanisering och smart teknik. Det finns mycket som river gamla gränser och revir och synsätt på vem som ska göra vad och vad som ska ske. Alliansregeringen jobbade under åtta år med att både reformera och lägga långsiktighet för dem som varje dag utför vården i svensk hälso och sjukvård. Men det krävs mer. Utmaningarna är stora.Därför är det beklämmande att se en svag vänsterregering som inte kommer till riksdagen med konkreta, innovativa, utmanande förslag i fråga om de utmaningar som vi ser. Det gäller att orka se verkligheten och att orka lägga fram de förslag på förändringar som nu krävs.En kurator i Östersund på medicinavdelningen uttryckte tydligt till mig för ett tag sedan att komplexiteten i vården och omsorgen växer lavinartat. En ambulanssjuksköterska i Umeå uttryckte i förra veckan till mig vikten av den mobila akutmottagningen som åker hem till patienten och löser uppgiften på plats. De behöver redskapen och verktygen.Detta betänkande är ett av riksdagens mest omfattande motionsbetänkanden, med 220 yrkanden. Socialdemokraterna med flera väljer att säga nej till allt - nej till allt. Det är lätt att göra. Men man blir svaret skyldig. Vad vill man åstadkomma? Vad ser man framför sig?Moderaterna och Alliansen vill att vi ska ha en trygg, gemensam välfärd, solidariskt finansierad. Precis som Emma Henriksson uttryckte det tillförde vi, trots en svag lågkonjunktur, resurser till svensk hälso och sjukvård och till välfärden under de år som vi hade den möjligheten. Men det kräver också en jobbtillväxt. Resurser möjliggör detta.Människor ska känna sig trygga med kvaliteten i sjukvården och omsorgen. De som drabbas av sjukdom och skador ska ges möjlighet till vård, hjälp och rehabilitering för att tillfriskna och finna fler vägar tillbaka till arbete. Många reformer har genomförts för att höja kvaliteten, öka valfriheten och öka tillgängligheten. Det utvecklingsarbetet får inte stanna av nu. Det utvecklingsarbetet måste fortsätta.Kvalitet uppstår just i mötet mellan den enskilde medarbetaren och patienten eller brukaren på plats i vardagen. Möjliggör det mötet! Försvåra inte det mötet! Ge mer resurser och mer verktyg för att det ska utvecklas ytterligare! Den enskilde ska få vara med och påverka sin hälsa och sin omsorg.Fru talman! Medarbetarna är i mycket grunden till detta. Allianspartierna har därför ett antal förslag. Bland annat har vi en gemensam reservation som handlar om bättre resursutnyttjande och kompetensförsörjning för att möjliggöra det här mötet i vardagen, kvalitetsmötet, på plats. Tillgången till evidensbaserad kunskap är viktig. Det gäller att känna att man blir lyssnad på i vardagen.Fru talman! Detta är ett betänkande med många förslag. Moderaterna har 66 förslag. Alliansen har 125 förslag. Totalt är det 220 förslag som Socialdemokraterna och vänsterpartierna säger nej till. Kanhända är det fel partibeteckning bakom förslagen. Men återkom då till Sveriges riksdag med kraftfulla förslag för att anta de utmaningar som finns!Först vill jag fråga: Avser Socialdemokraterna och Kristina Nilsson att respektera de av riksdagen fattade besluten under den här mandatperioden? Det gäller till exempel det tillkännagivande som finns om patienternas rätt. Oavsett var man bor i Sverige ska man kunna välja vårdcentral. Avsluta då den beredning av de förslag som man hade tänkt komma med till riksdagen!Min andra fråga till Kristina Nilsson är: Kommer ni att genomföra den tillgänglighets och samordningsmiljard som Sveriges riksdag också har fattat beslut om och som har tillförts i den budget som nu gäller? När kommer det i så fall att inträffa?Så till min tredje och avslutande fråga till Socialdemokraternas Kristina Nilsson. Den valkrets som hon kommer från är Västernorrland. Där fattade en rödgrön majoritet i går beslut om att begränsa valfriheten för just de patienter som finns i Västernorrland. Ställer sig Kristina Nilsson och Socialdemokraterna bakom att det nu ska bli geografiska avgränsningar för när patienten får välja vårdcentral och vårdgivare?För tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1 och 21, men jag står självklart bakom övriga reservationer från Moderaterna.